Herr talman! Jag vet inte om herr Häbinette har sagt någonting mera än att han tror, att det i vissa fall har va rit bättre. För premiesättningen gäller ju regler, som jag förmodar att samtliga de företag som arbetar inom branschen har fått lov att följa. Det finns en variation på de uttagna premierna från 0,1 procent till 1 procent av lönesumman beroende på yrkesskaderisken inom företagen. Jag tror — jag vet inte alldeles bestämt, men om herr Häöäbinette tror en del kan också jag få tro en del — att socialförsäkringsbolagen, i varje fall genomsnittligt, har ett klientel, som har lägre yrkesskaderisk än det klientel som finns försäkrat i riksförsäkringsverket, eftersom detta verk i mycket stor utsträckning har försäkringarna inom den tunga industrin.

Herr talman! Det har varit mycket stimulerande att arbeta med denna viktiga proposition rörande ny lag för omsorger om de utvecklingsstörda; propositionen är så genomgående positiv i hela sin syftning. Lika stimulerande har utskottsbehandlingen varit. Det är heller inte för mycket sagt att detta lagförslag hälsas med glädje och tacksamhet av dem som på olika sätt berörs av lagen. Det kan diskuteras — och så har även skett — om samhället skall genom lagstiftning reglera sina skyldigheter mot en speciell grupp av handikappade. Utskottet har liksom departementschefen redovisat sin uppfattning på denna punkt: de psykiskt utvecklingsstörda intar, menar man, en särställning bland de handikappade. Deras handikapp är av den art att de inte kan föra sin egen talan, och vägen till ett meningsfullt liv i samhället är för dem så lång och mödosam, att det är riktigt att i lag fästa det allmännas skyldighet att ge dem de omsorger som de behöver. Jag tror att det är av vikt att hålla detta i minnet när vi nu skall diskutera lagen och särskilt vissa punkter, där meningarna gått isär vid utskottsbehandlingen. Den intellektuella nedsättningen hos den utvecklingsstörde präglar hela hans personlighet, och detta är förklaringen till att det behövs särskilda omsorger. Anpassningen = till samhället blir i annat fall omöjlig. Vad som i detta avseende har särskilt intresse är att inlärningen på alla stadier kräver sin speciella metodik. De lär långsammare, måste ha en åskådligare undervisningsform, reagerar långsammare och behöver kontinuerlig stimulans. Av den anledningen behöver de särskilda omsorger, särskild undervisning, speciellt inrättad vård, sysselsättning och arbete som särskilt lagts till rätta. Ett annat faktum är ytterst väsentligt i detta sammanhang, nämligen att de utvecklingsstörda är ett oerhört heté rogent klientel. Vi har hela skalan från de allra svårast skadade till former av lättare utvecklingsstörning, som gränsar till hjälpklasstadiet. Därför måste det register man inom vårdgrenen har till förfogande vara så brett som möjligt. Differentiering blir A och O inom alla stadier på detta område. När det gäller träning och sysselsättning av ungdomen och det något äldre klientelet måste ADL-träning — varmed något förenklat avses social träning — och undervisning gå hand i hand med olika former av sysselsättning och arbete. Arbetsterapins utveckling inom vårdinstitutionerna har betytt mer eller mindre revolution när det gäller omsorgerna för de utvecklingsstörda. Det är väl flera än jag som kommer ihåg hur de gamla vårdhemmen präglades av passivitet. Och så nu i dag — när man kommer på olika institutioner — vilken sjudande aktivitet. Men skall denna aktivitet kunna vidmakthållas måste den tillrättaläggas efter vars och ens förmåga och behov. Motioner från alla partier har utskottet haft att behandla tillsammans med propositionen. Som påpekas i utlåtandet yrkar vi motionärer inte några sådana ändringar att de väsentliga principerna i lagförslaget rubbas. Motionernas behandling i utskottet har framtvingat reservationer i vilka krävs att i enlighet med propositionens intentioner vissa omsorger i lagen skall få ett klart och entydigt uttryck. Det vi då främst avser gäller den viktiga omsorgen »skyddad sysselsättning». Och nu vill jag, herr talman, anknyta till det jag nyss var inne på angående de psykiskt utvecklingsstördas speciella situation och hur viktigt det är att deras aktiviteter tillrättaläggs efter vars och ens behov. Senare års erfarenheter har tydligt visat att man vid sidan av den traditionella terapin som har varit mera hantverksbetonad — den har utgjorts av slöjd och sömnad inte minst — alltmer kunnat ägna sig åt industriell terapi. Går man försiktigt fram utan forcering kan en del av det klientel som nått en god färdighet och en relativt sett god arbetstakt i den industriella terapin mycket väl försvara en plats i skyddad verkstad under förutsättning av att inte alltför höga krav ställs på produktionsresultat, arbetstid och arbetsmarknadsmässig lön. Det står utom allt tvivel att skyddad verksamhet är ett väsentligt led i strävan att få de psykiskt utvecklingsstörda att uppleva sig som samhällsnyttiga genom att de hjälps till att göra en produktiv insats. Utredningen och en stor del av dem som på nära håll sysslar med inte minst de utvecklingsstördas arbetsproblematik har hävdat vikten av att det blir en skyldighet för huvudmännen att ordna skyddade verkstäder för denna grupp av handikappade. Utskottet har inte velat gå med på detta. Majoritetens motivering mot att i lag fästa denna huvudmannens skyldighet är att »man därigenom åstadkommer en icke önskvärd, till tiden obegränsad isolering av de utvecklingsstörda från andra människor», Utskottet säger sig inte vilja medverka till en sådan utveckling som skulle stå i strid mot lagens allmänna syfte. Detta är dunkelt resonerat och antagligen också något dunkelt tänkt. Lagens allmänna syfte är väl att verklig omsorg skall utövas när det gäller undervisning, vård, boende och sysgelsättning. Som ett led i anpassningen anbefalles integration i olika omsorger, främst undervisning och sysselsättning. Men skyldigheten att ha omsorg kräver att man hela tiden anpassar förmerna efter vars och ens möjligheter att tillgodogöra sig dem. För de ut vecklingsstörda gäller som för övriga handikappade att om möjligt kunna inordnas i det vanliga arbetslivet. Men eftersom vägen dit för de utvecklingsstörda är omständligare än för andra är det väsentligt att de får möjligheten att gå igenom alla stadier: från industriell terapi till speciell skyddad verkstad, därefter via arbetsvårdens skyddade verkstad ut i arbetslivet. Enligt vad jag själv kunnat konstatera hade arbetsvården i Malmö löst problemet just på detta sätt. Till sin skyddade verkstad för olika handikappade hade man vägg i vägg anordnat en skyddad arbetsverkstad för de utvecklingsstörda, varifrån man successivt sökte integrera de därför lämpade i den traditionella skyddade verkstaden för att sedan om möjligt slussa ut dem i arbetslivet. Att här tala om risk för en till tiden obegränsad isolering ter sig mycket svårbegripligt. Jag tror risken härför är större om utskottsmajoritetens förslag segrar. Erfarenheten i dag säger nämligen att det är ett för stort hopp mellan sysselsättningshemmen och arbetsvårdens skyddade verkstäder. Troligtvis är det också därför det är så relativt få utvecklingsstörda på dessa verkstäder. Jag undrar om det inte gått troll i orden »skyddad verkstad». Utskottet är helt fixerat vid uppfattningen att skyddad verkstad måste innebära en arbetsplats som är förbehållen de handikappade vilka är kapabla att utföra ett industriellt produktivt arbete och genom detta arbete kan få avtalsenlig lön av sådan art att den ger arbetstagaren försörjningsmöjlighet. I utskottsutlåtandet står: »Åtgärder, som är särskilt ägnade att underlätta handikappades anpassning till arbetslivet, betecknas med ett sammanfattande namn som arbetsvård.

När det gäller driften av dessa skyddade verkstäder delar vi departementschefens och utskottets mening att det är lämpligt med en nära samverkan mellan omsorgsstyrelsen och de primärkommunala och landstingskommunala arbetsvårdsorganen. Vi föreslår i linje härmed att i lagen inskrives möjlighet till delegationsförfarande så att ledningen av verksamheten för de utvecklingsstördas arbetsvård kan Ööverlämnas till något av de nämnda arbetsvårdsorganen, där så är lämpligt. Då jag, herr talman, yrkar bifall till reservationerna II och III, innebär detta att jag inte vill stanna vid utskottets allmänna rekommendation till huvudmannen att anordna skyddad sysselsättning för de utvecklingsstörda utan menar denna omsorg vara så nödvändig att den måste lagfästas. Som en följd därav bör begreppet »skyddad verkstad» ges ett generösare innehåll så att, som i reservation III föreslås, man bland annat inte upprätthåller kravet att platserna skall ställas till arbetsmedlingens förfogande för att statsbidrag skall utgå. Fundamentalt i den nya lagen är utbyggandet av den omsorg som kallas undervisning. Som en följd av de framsteg man tycker sig ha gjort i särskolans pedagogik under de senaste decennierna har i den nya lagen undervisningen fått en utbyggd och mera differentierad uppläggning i olika skolformer, I § 3 av den föreslagna lagen stadgas vilka skolformer som särskolan skall omfatta. Departementschefens av utskottet godtagna förslag till lagtext har givit anledning till tolkningssvårigheter. Då en lag bör vara klar och entydig så att inga missförstånd uppstår, yrkas i reservation I bifall till ett lagförslag som uppfyller kraven på klarhet och entydighet. Herr talman! Utskottsbehandlingen har inte givit anledning till ytterligare reservationer, även om meningarna varit olika på flera punkter i propositionen. Låt mig bara säga några ord om den föreslagna lagens möjligheter till delegation till lokal skolstyrelse av ledningen av särskola belägen i kommunen. I den gamla lagen fanns en begränsad delegationsrätt. I och med att delegationsrätten nu utsträckes till att i princip gälla vilken skolstyrelse som helst, kommer kompetensfrågorna mellan å ena sidan den kommunala skolstyrelsen och dess skolchef och å andra sidan omsorgsstyrelsen och särskolchefen att bli komplicerade. Jag tror därför att det är viktigt att understryka utskottets uttalande att delegationsmöjligheter bör användas med urskillning och främst bör komma i fråga i de landstingsfria städerna, där huvudmannaskapet är gemensamt. Därför kan man också ifrågasätta om det inte vore lämpligt att vid delegering tillsätta en särskild styrelse eller samarbetsgrupp med representanter för den kommunala skolstyrelsen och omsorgsstyrelsen. På så sätt får man kanske möjlighet att lättare komma ifrån de svårigheter som alltid uppstår när det finns två huvudmän. Till sist vill jag också poängtera utskottets uttalade mening om en Översyn av gällande statsbidragsbestämmelser rörande såväl personalkostnaden i samband med undervisningen som statsbidragsbestämmelserna rörande skyddade verkstäder. Bakom ligger utskottets starka önskan att denna nya omsorgslag så helhjärtat och effektivt som möjligt må genomföras av huvudmännen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna I, II och III.

Herr talman! Den fråga som vi i dag har att ta ställning till, andra lagutskottets utlåtande nr 67 angående omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda, omfattar många förslag till kompletterande omsorgsformer, som gör att man med tillfredsställelse ser fram mot lagens tillämpning. Den grundläggande principen är att varje utvecklingshämmat barn skall ha rätt till den undervisning det kan tillgodogöra sig. Det skall ha rätt till den undervisning som kan främja dess utveckling och som kan öka dess förmåga till social anpassning. I och med att undervisningen sträcker sig från förskola till yrkesskola kan vi räkna med, att även de svårast utvecklingsstörda barnen skall få undervisning. Vi måste hälsa detta med mycket stor tillfredsställelse. I propositionen säger departementschefen, att landstingskommun skall vara skyldig att anordna samtliga undervisningsformer, nämligen förskola, skola för grundundervisning, träningsskola och yrkesskola. Vi är väl alla överens om att landstingen skall vara skyldiga till: detta. Men om vi är överens om detta, vilket jag utgår ifrån att vi är, då är det inkonsekvent att inte skriva in landstingens skyldigheter i lagtexten. Om de utvecklingsstörda får den undervisning och den träning till social anpassning, som vi hoppas skall bli följden av denna proposition, kommer den dag då skolan är slut och rätten till' skolgång inte längre finns och då meningsfylld sysselsättning och arbete bör komma så många som möjligt till del. Vi bör komma ihåg att rätten till arbete i möjligaste mån också bör gälla även de utvecklingsstörda. Ett mål bör naturligtvis vara att genom aktiveringsåtgärder söka skapa förutsättningar för att så många utvecklingsstörda som möjligt skall kunna arbeta på den öppna arbetsmarknaden. Vi vet att detta är ett mål, som många av de utvecklingsstörda inte kan nå. För dem som inte kan placeras på den öppna arbetsmarknaden är den skyddade verkstaden den naturliga och humana arbetsplatsen. Det är vi också ense om. Vi reservanter anser att det vore 1ogiskt att också skriva in i lagtexten, att landstingen skall ha skyldighet att ordna arbete i skyddade verkstäder för de utvecklingsstörda. Den skyddade verksamheten kan i många fall inte bedrivas på samma sätt för utvecklingsstörda som för andra handikappade. I en del fall är det möjligt att efter en viss tids vistelse och arbete i särskild verkstad för utvecklingsstörda övergå till en plats i en vanlig skyddad verkstad inom arbetsvården. Departementschefen säger att man inte kan införa en lagstadgad rätt för de utvecklingsstörda, som inte finns för övriga handikappgrupper. Jag har mycket svårt att förstå detta resonemang. Målsättningen bör väl vara att alla skall ha rätt till arbete just efter sina förutsättningar. Varför är departementschefen och utskottsmajoriteten så rädda att skriva in denna lilla favör för de utvecklingsstörda i lagtexten, när vi t.ex. i lagen om skyldigheter för landstingen att ordna sysselsättningshem skriver in detta i lagtexten? Det är naturligtvis i sin ordning, det tycker även vi reservanter, att skyldigheten för landstingen om sysselsättningshemmen skrivs in i lagen, men jag tror att det då finns en stor risk för att det i första hand blir sysselsättningshem som ordnas och att landstingen bara i andra hand kommer att ordna med de skyddade verkstäderna för de utvecklingsstörda. Sysselsättningshemmen är i många fall utmärkta för de utvecklingsstörda, men risken är då att de som med träning kan komma vidare från sysselsättningshemmet in i den skyddade sysselsättningen aldrig kommer dit, och det är ju till det meningsfyllda och produktiva arbetet vi vill att så många som möjligt skall nå. Vi reservanter kan inte heller finna några bärande skäl till kravet att plat serna skall ställas till arbetsförmedlingens förfogande för att statsbidrag skall utgå. Detta villkor för att erhålla statsbidrag bör därför tas bort för de här aktuella verkstäderna. Herr talman! Jag yrkar bifall till de tre reservationer som är fogade till andra lagutskottets utlåtande nr 67.

Herr talman! Jag skulle vilja påstå att jag är direkt tacksam för att få vara med i riksdagen och lägga min röst för det förslag som vi nu behandlar för att stärka omsorgerna om de utvecklingsstörda och hjälpa dem så långt det i vår förmåga står. Lagen är i stort sett — och det har sagts även av de föregående talarna — mycket bra, och man hoppas uppriktigt att den skall bli till den glädje och det gagn för de utvecklingsstörda som den är avsedd att bli. Detta hindrar naturligtvis inte att vissa delar kan kritiseras, och det har också de föregående talarna gjort. Det är till samma avsnitt av propositionen och utskottsutlåtandet som jag också knyter en viss skepsis, nämligen det som berör de skyddade verkstäderna för de utvecklingsstörda. Vi kan inte riktigt följa med i majoritetens resonemandg. Alla är vi överens om att de utvecklingsstörda inte skall isoleras. Det skall man över huvud taget inte göra med några handikappade personer. Man vill gärna såvitt möjligt att alla också skall integreras i grundskolans särskoleklasser.

Men skolan är ju bara en förberedelsetid. Då frågar man sig: Skall inte särskoleelever när denna tid är över placeras i arbete med andra? Ett av målen är att få ut dem i den öppna marknaden. Ytterligare ett mål är att de som inte kan erhålla arbete i den allmänna marknaden bör beredas arbete i skyddade verkstäder. Men det är inte säkert att mer än en förmodligen rätt liten del klarar den mera krävande anpassningen, inte till en normalvärld — det tror jag går lättare — utan till en omgivning som präglas av andras handikapp, inte bara fysiska, utan också psykiska och sociala. Varken de utvecklingsstörda eller de mera komplicerat handikappade torde vara särskilt väl förberedda att anpassa sig till varandra och ta hänsyn till varandra. Det är väl ändå självfallet att detta på en utvecklingsstörd kan ställa större krav än anpassningen till en normal arbetsmiljö som erbjuds bland oss andra. De pedagogiska och arbetsmetodiska förutsättningarna skiljer sig också åt, vilket inte kan underlätta arbetsledningens funktioner. Att emellertid en del utvecklingsstörda kan klara eller förbli oberörda av detta förhållande är möjligt. Men det är knappast den modell för en normalisering som kan eller bör bli allmän enligt reservanternas uppfattning. Att ha insikt om sitt handikapp, att veta om det och att sträva efter att göra det bästa möjliga av sin situation, det är en sak. Att dagligen bli påmind om sin särställning i kontakten med helt andra handikappsituationer och handikapputtryck kan ställa alltför stora krav, särskilt om känslighet eller kontaktsvårigheter är en del av handikappet. Det gäller just den grupp vi här sysslar med. God arbetsvård skall stärka människors självförtroende, skall inte försvaga det genom att öka handikappmedvetandei. Har vi normala — som vi kallar oss — rätt att ställa större krav på handikappade på den skyddade arbetsplatsen än i det vanliga arbetslivet? Många trivs med utvecklingsstörda och sätter stort värde på dem. Men är det ändå inte för mycket begärt att alla på skyddade verkstäder skall göra det, när vi ofta är så utomordentligt oförstående inför många av dem? Vi vet att det återstår så mycket att göra för att vi bättre skall förstå de utvecklingsstörda. Jag tror att det är att utsätta utvecklingsstörda för överkrav om man som regel skulle kräva att de psykologiskt skulle klara av en arbetsmiljö tillsammans med mera komplicerade handikappade. Det är ju en utomordentligt svår och heterogen arbetsstyrka, om jag så får kalla det, på dessa arbetsvårdens skyddade verkstäder. De som haft någon kontakt med verkstäderna vet att här finns grupper av missanpassade människor, sådana som har svårt att inordna sig på den allmänna arbetsmarknaden. Där finns i alla fall alkoholskadade även med kriminell bakgrund. Att i en sådan miljö inpassa de utvecklingsstörda, som väl i allmänhet är ganska lättledda, tycker jag och reservanterna vore att ställa för stora krav på dem. De bör inte utsättas för påfrestningar, om vi kan avhjälpa detta — svåra påfrestningar som många av dem inte kan klara helt enkelt. Erfarenheten har visat att de utvecklingsstörda under sitt arbete på den skyddade verkstaden har behov av en fortgående mognadsundervisning i form av regelrätt vuxenundervisning och social träning för att kunna leva ett liv som självständiga personer. De är ju vuxna människor, men de kräver en särskilt tillrättalagd pedagogik, som tar en viss tid både i instruktionen och anpassningen till de erfarenheter de har gjort.

Det förefaller därför rimligast, att den myndighet som har att svara för planeringen av dessa områden av den utvecklingsstördes liv, således omsorgsstyrelsen, också är medansvarig för de skyddade verkstäderna för utvecklingsstörda, för att de utvecklingsstörda skall kunna komma nära den normalisering som vi satt upp som mål. Att driften och tillsynen av de skyddade verkstäderna och deras tekniska utveckling bör ske av länsarbetsnämnden och arbetsmarknadsstyrelsen, är självklart, och det bör också uttryckas i lagen. Utskottsmajoriteten skriver, att omsorgsstyrelsen har en viktig funktion att fylla, när landstingen beaktar de utvecklingsstördas speciella problem vid utbyggnaden av den skyddade verksamheten. Sedan säger den: »Genom att inte binda landstingen på det organisatoriska planet kan man underlätta för landstingen att nå den nära samverkan mellan olika organ, som departementschefen understrukit angelägenheten av.» Man frågar sig, om det inte vore riktigare att säga vad alla menar i klar lagtext, nämligen att de berörda parterna självfallet skall samarbeta. Vår skrivning står alltså helt i samklang med lagens allmänna normaliserande syften, och vi anser, att den nyanserat och klart uttrycker den samarbetstanke som alla uppenbart är ense om. Jag yrkar således, herr talman, bifall till reservation II. Vad beträffar reservation I förefaller den mig mest gälla en redigeringsfråga, och jag kan inte förstå, att man inte kan formulera den paragraf som det är fråga om i klartext. Reservanterna har framlagt förslag härom. Vad reservation III beträffar ansluter jag mig också till denna. Den gäller som bekant villkoren för statsbidrag till skyddade verkstäder.

Herr talman! Jag vill gärna bekräfta att vi har haft ett intressant arbete inom utskottet vid behandlingen av den föreliggande propositionen. Intresset har inte minskats av att utskottets ledamöter gjort en resa under hösten ned till Västkusten för att se på några anläggningar, som har kommit till för att ta hand om utvecklingsstörda — både särskolor och vårdhem. Detta har naturligtvis gett oss möjlighet att bättre bedöma vilka problem det här egentligen är fråga om. Jag tror inte alls att det är nödvändigt att använda några sentimentala tongångar för att understryka vilka besvärligheter denna grupp i samhället har. De flesta har ytterst små möjligheter att över huvud taget följa med i utvecklingen, att tillgodogöra sig undervisning och sedermera som vuxna helt naturligt även att hävda sig i ett krävande arbetsliv. Det är vi alla överens om. Det behöver inte särskilt understrykas. Herr Blomquist säger att lagen är utmärkt. Det finns emellertid många dunkla punkter som gör det mindre klart vad som egentligen avses, och det har inte vunnits större klarhet under utskottsbehandlingen. Detta kan jag understryka sedan jag hört inläggen här och i synnerhet efter fru Elvy Olssons yttrande att hon inte kan förstå utskottets rädsla för att skriva in denna lilla förmån om skyddade verkstäder åt de utvecklingsstörda. Har fru Olsson över huvud taget någon aning om huruvida det rör sig om en stor eller liten förmån? Jag tror att det kan bli mycket betydande kostnader, som emellertid får accepteras om insatserna är nödvändiga och ändamålsenliga. Skall man bara hjälpa en enda grupp av de handikappade? Är det inte lika självklart att ordna skyddade arbetsplatser för alla som har svårt att hävda sig i en arbetsmarknad, vilken kräver mer och mer inte bara av förståndsgåvor utan också av möjligheter att fysiskt hålla takten? Sedan finns det uttryckt i lagen och starkt understruket både i utredningen och av departementschefen, att de utvecklingsstörda skall få de omsorger de behöver. Vid samtal med dem som ekonomiskt eller rent praktiskt har ansvaret för verksamheten har jag inte fått uppfattningen att de lider av några komplex som håller dem tillbaka. Det föreföll som om de var villiga att satsa på ändamålsenliga anordningar i den mån resurserna räckte till.

Detta har också uttryckts i departementschefens uttalande. Det behöver inte nödvändigtvis vara arbetsvårdsorganen som anordnar en sådan anläggning eller driver den. Departementschefen säger uttryckligen att det kan också omsorgsstyrelsen göra. Det kan gå till så att omsorgsstyrelsen får statsbidrag efter de regler som gäller för skyddad verkstad, oavsett om den drivs av kommun, landsting eller något annat organ. Vill man underordna sig de relativt fåtaliga förpliktelser som följer med statsbidragen, möter inget hinder.

De skyddade verkstäder som har kommit till stånd hittills har ju inte uteslutande tagit sikte på dem som i vanlig mening kallas handikappade. De har också tagit hand om äldre friställd arbetskraft, som det på grund av andra omständigheter varit svårt att anpassa på nytt i arbetsmarknaden. Även de har ju medverkat till att kommunerna funnit det angeläget att försöka anordna något slag av sysselsättning, och de har givit den karaktären av skyddad sysselsättning anordnad på det sättet, att man har kunnat få statsbidrag för verksamheten. Utskottsmajoriteten har i det avseendet helt anslutit sig till departementschefens uttalande att det inte är lämpligt att inrikta sig på att skilja de olika behoven kategorimässigt och medge den ene en förmån som man inte anser sig ha möjlighet att ge den andre. Inom ramen för de möjligheter som redan finns bör man allteftersom resurserna växer kunna tillgodose samtliga. Jag vill understryka att för de utvecklingsstörda slutar inte omsorgerna när de genomgått särskola men fortfarande är behäftade med så svårt handikapp att de måste omhändertagas. Omsorgerna sträcker sig längre än dit. Man försöker att följa de utvecklingsstörda livet igenom.

Jag tycker att det har gjorts mycket, och mer blir det förmodligen om den lag varom förslag härom föreligger antas. Det är inte bara i den föreslagna lagen som mycket är dunkelt, som herr Blomquist sade. Var inte de motioner som avlämnades i anslutning till propositionen i hög grad dunkla — så dunkla att reservanterna över huvud taget inte haft möjligheter att knyta an till dem annat än i en enda sakfråga och i en enda formuleringsfråga. I varje fall ifrågasätter jag om inte dunkelheten varit så stor att det inte kunnat läsas ut vad som står i 3 § och vad den omfattar. När det står att särskolan omfattar olika skolformer, bl.a. för träning och undervisning, och skola för yrkesundervisning, så finner man det oklart. Det skall stå undervisning i alla de där leden. Och så hamnar man i någonting som heter träningsundervisning. Är det någon som vet vad det är? Har man i de allmänna skolorna någonting som heter gymnastikundervisning? Är det inte gymnastik man skall anordna, och är det inte träning man skall sörja för? Det blir sådana där språkliga underligheter som kan förefalla dunkla. Inte gör de det hela klarare.

Ingen tror väl att man bygger skolor för att de skall stå tomma, så som det har blivit i fråga om allmänna skolor som på grund av avfolkning nedlagts och byggnaderna används som spannmålsmagasin eller någonting annat. Det är självklart att 3 § är tillräckligt tydlig för att den skall kunna tillämpas på det sätt som avses, nämligen att lokalerna skall användas för den undervisning som meddelas i olika former. Ser reservanterna lika dunkelt på alla punkter, förstår jag inte att de ens efter diskussionen i utskottet har fattat vad det hela rör sig om.

I likhet med andra som känt behov av att yttra sig i dag har jag skrivit ned några funderingar, som jag gjort sedan vi slutade behandlingen i utskottet och sedan jag läst reservationerna till utskottsutlåtandet. Det är möjligt att jag, när jag nu går igenom anteckningarna, kommer att beröra något som jag har sagt tidigare, men i så fall blir det väl bara att konstatera att vill man att det skall gå in riktigt ordentligt, så skall man upprepa vad man har syftat till.

Förklaringen är emellertid mycket enkel. Samtliga motioner har samma informationseller inspirationskälla. Det är Riksförbundet för utvecklingsstörda barn som står bakom de i motionerna framställda yrkandena. Anledningen till denna aktivitet är väl ganska naturlig, nämligen farhågor för att propositionens lagförslag inte kommer att ge det utrymme för omsorg om de utvecklingsstörda som förbundet anser böra bli tillgodosett, när det nu skall bli en ny lag. Utskottet har haft full förståelse för förbundets behov av att göra sig påmint och om möjligt få sin mening prövad i utskottet, innan ärendet förelagts kamrarna för slutligt avgörande. Det ligger inte något klandervärt i att företrädarna för de utvecklingsstörda gärna skulle vilja se att man gick något längre i fråga om omsorgen än vad propositionen enligt deras förmenande gör. Inte heller ligger det något egendomligt i att man vill bidraga med förslag i syfte att få klarare bestämmelser beträffande omfattningen av den undervisning och vård som skall meddelas. Ett faktum är emellertid att utskottet vid sin behandling av propositionen och de remitterade motionerna har funnit att ett bifall till de i motionerna framförda yrkandena, vare sig i lagtekniskt avseende eller i fråga om sakinnehållet, skulle innebära någon förbättring av lagen och i stort sett heller inte vara ägnat att tillförsäkra de utvecklingsstörda omsorger utöver vad propositionen ger. Förutsättningarna för detta är att lagen tillämpas enligt de intentioner som departementschefen så starkt har understrukit i sitt uttalande i propositionen och som i sammanfattning väl kort och gott kan uttryckas så, att de utvecklingsstörda skall tillförsäkras de omsorger som de är i behov av. Självklart är resultatet av en lagstiftning av nu ifrågavarande slag i hög grad beroende av lagens innehåll och utformning. Men lika betydelsefullt är att den uppfattas såsom ändamålsenlig och meningsfylld av de personer som har att svara för lagens tillämpning på det vidsträckta verkningsfält som lagen ändock kommer att omspänna. Det blir landstingen i egenskap av huvudmän, omsorgsstyrelserna såsom verkställande organ samt undervisningsoch vårdpersonal vid särskolor och vårdhem, som får bära ansvaret och mödan. De får dock också ett realistiskt underlag för hela sin verksamhet. Så vill jag nämna någonting här om den resa som vi har företagit och de iakttagelser som vi har gjort under resan samt hur vi har bedömt de samtal som vi har haft med både huvudmän och personal i olika grader, både dem som bär ansvaret för undervisningen och vården och dem som har att praktiskt sörja för att verksamheten blir realistisk. Enligt min mening finns det inte något som helst fog för antagandet — långt mindre då misstanken — att huvudmännen skulle komma att begränsa sina omsorger till vad som är erforderligt för att förpliktelserna enligt ordalydelsen i lagen skulle vara uppfyllda. Allt som vi kunde få fram vid våra besök och samtal tydde på att verksamheten redan nu var inriktad på att göra både det mesta och det bästa inom ramen för tillgängliga resurser. Det fanns ingenting som tydde på att man hade som baktanke att inte göra mer än man var skyldig till. Själv fick jag närmast en känsla av att alltför detaljerade föreskrifter skulle kunna störa verksamhetslusten, Ett visst mått av handlingsfrihet i den praktiska utformningen av allt som hör samman med omsorgerna kommer säkerligen att få en stimulerande effekt på dem som har att verkställa lagen eller se till att den tillämpas i sin rätta anda. ker utskottet samtliga motionsyrkanden om ändringar eller tillägg. I fråga om de motioner som rör statsbidrag till personalen på undervisningssidan och till skyddade verkstäder föreslår utskottet en skrivelse till Kungl. Maj:t om att utskottet anser att bestämmelserna är värda en översyn och att man gärna kan vara litet generösare än hittills. Andra lagutskottet har emellertid inte att behandla anslagsfrågor, och följaktligen har vi varit litet försiktiga i vårt uttalande i detta avseende. Även reservanterna har varit försiktiga i sin skrivning. Jag har närmast fått den uppfattningen att de när det gäller skyddade verkstäder visserligen vidhåller att det skall vara en laglig skyldighet att anordna sådana, men de har inte accepterat utredningens förslag att skyddade verkstäder ovillkorligen skall ordnas på ett sådant sätt att man var helt fri från skyldigheter för att komma i åtnjutande av statsbidrag. Snarast har jag fått den uppfattpingen av reservanternas framställning att de vill gå runt hela frågan för att sedan i ett uttalande om statsbidragen ändå säga, att de i varje fall inte finner det alldeles otänkbart att även dessa verkstäder skulle kunna ordnas så att arbetsvårdsorganen hade någonting med dem att göra. Och låter man bara arbetsvårdsorganen få tillräckligt stort inflytande på användningen av de olika platserna, även om det väsentligen är utvecklingsstörda som bör ha dem, kommer det att utgå statsbidrag. Fortfarande är frågan alltså bara: Skall det vara en laglig skyldighet, eller skall man våga lita på att huvudmännen efter hand som resurserna ökar och behoven växer kommer att sörja inte bara för samtliga utvecklingsstörda utan också för andra gruppers behov av skyddad sysselsättning, därför att ingenting annat för dessa lämpligt står till förfogande? "Reservation I har jag redan berört. Den gäller ingenting annat än terminologin, och jag tycker uppriktigt sagt att reservanterna ansträngt sig över hövan när de försökt bevisa att deras förslag till lagtext skulle bli bättre. Det är inte ett dugg bättre — ingenting blir klarare, och det kommer inte att göras mer; visserligen inte heller mindre. Men då tycker jag att utskottet står starkt när vi accepterar en lagtext som är granskad av lagrådet. Jag kan inte tänka mig annat än att rådet också har granskat förslaget i sak, inte bara lagtekniskt. Rådet räknar med att lagtexten täcker vad den skall täcka. Och det finns inte något behov av ändring bara för ändringens skull. Reservation II avser som sagt utskottets hemställan under B. I första hand yrkar man att i första stycket i 4 § skall införas skyldighet att ordna verkstäder för skyddad sysselsättning. Därav följer vissa ändringar i 6, 11 och 13 §§. Reservationen blir följaktligen mer omfattande i skrift än i sak — huvudinnehållet är att det skulle bli en laglig skyldighet att ordna skyddade verkstäder. Reservation III innefattar inte någonting annat än det som också skulle bli en följd av huvudinnehållet i reservation II, nämligen att man skall beakta att det behövs statsbidrag för verksamheten i samma grad som statsbidrag eljest utgår till skyddad sysselsättning som står under arbetsvårdens ledning eller tillsyn. Emellertid vill jag erinra om vissa ting som kan ha betydelse när man skall ta ställning till vad som är rätt och riktigt. Skolplikten vid särskola inträder i princip från höstterminen det år utvecklingsstörd fyller sju år och gäller längst till och med vårterminen det år han fyller 21 år; men den kan förlängas med två år, alltså till och med vårterminen det år han fyller 23, under förutsättning att särskilda skäl kan åberopas för en förlängning. Och som sådant särskilt skäl kommer alltid att gälla, att exempelvis yrkesutbildningen inte hunnit avslutas det år han fyller 21 och skolplikten i allmänhet upphör; då är förlängning möjlig för att yrkesutbildningen skall kunna fullföljas. Under tid då skolplikten varar aktualiseras inte något behov av annan skyddad sysselsättning än den som redan förekommer i och med att särskolan omfattar anordningar för träning, alltså även arbetsträning och yrkesundervisning, som också tar sikte på yrkesutbildningen. Eftersom det sker i skolans form, kan man väl säga att ett slags skyddad sysselsättning är tillförsäkrad de utvecklingsstörda. Jag tror att detsamma gäller om den sysselsättning som förekommer vid vårdhemmen för utvecklingsstörda. Jag tänker härvid på sådana utvecklingsstörda — vare sig de har fyllt 21 år eller inte — som är så svårt handikappade att de måste bli föremål för låt oss säga totala omsorger. I regel är de intagna på vårdhemmen och sysselsättning måste ordnas för dem, om inte annat för att de skall ha någonting att syssla med. även denna kategori av handikappade har väl ett behov av att få omväxling i sitt dagliga liv. Det förhållandet tvingar fram också en sysselsättning som gärna kan vara meningsfylld men som ofta inte innebär någonting annat än att de under någon tid, om det är kvinnliga patienter, får sitta och väva eller, om det är manliga, får syssla med någonting annat, i den mån de har lust. Man kräver inte särskilt mycket av dem och kan inte göra det. Men vi såg också exempel på att de som var litet mer avancerade i arbetet kunde utföra ganska krävande uppgifter. Vi såg exempelvis vid något av dessa hem att ledningen hade lyckats skaffa beställningar utifrån på arbeten som inte fordrade särskilt mycket, kanske bara några enkla handgrepp som lätt kunde inläras. Det föreföll som om den sysselsättningen uppskattades mera än någon annan sysselsättning som de hade fått bara för att ha någonting att plocka med. Det är klart att det var »skyddad sysselsättning». Ett stort företag hade beställt julgransprydnader — det var väl en säsongföreteelse på hösten — och det förekom att firmor, som tillhandahöll elektrisk materiel, kunde beställa vissa monteringsarbeten av enkelt slag. Men det fanns också företag som beställde mera kvalificerade arbeten, vilka helt naturligt utfördes av dem som hade möjlighet att tillgodogöra sig en träning just för det arbetet. Arbetena gav inte så stor vinst, men det spelar ju i detta sammanhang mindre roll. Det blev i alla fall några tusen kronor om året i inkomst som kunde användas för att bereda trevnad för dem som vistades vid hemmet. En del av dem som sysselsattes tröttnade fort, och då blev denna sysselsättning inte så långvarig. Andra var mera energiska och så fångade av arbetet att det var svårt att förmå dem att ta kafferast, helt enkelt därför att de tyckte att de passade för arbetet och kunde utföra en del nyttiga ting. Dessa utvecklingsstörda hade kommit ganska långt i fråga om träningen också av möjligheterna att bedöma vad sonmr skedde. Jag har sett av 1966 års handikapputredning att det år 1966 fanns 189 skyddade verkstäder och 34 träningsverkstäder med omkring 6 100 respektive 1500 platser. Det är kanske flera nu. Primärkommunerna var i regel huvudmän för de skyddade verkstäderna, men även en del landsting hade funnit det ändamålsenligt att anordna sådana. Det finns inte någon lagstiftning som ålägger dem skyldighet att anordna verkstäder, men de gör det ändå därför att de känner behovet. I den mån de anlägger verkstäder efter de regler som gäller för skyddade verkstäder får de statsbidrag. Jag vill läsa upp ett avsnitt ur departementschefens uttalande i propositionen, intaget i utskottsutlåtandet på s. 77. Det säger så mycket att jag tycker att det är värt att läsas upp för att det inte skall gå förbi dem som inte läst riksdagstrycket men som kanske läser protokollet. »Departementschefen framhåller i propositionen att det inte är lämpligt att ålägga huvudmännen att anordna skyddad sysselsättning och således införa en lagstadgad rätt för psykiskt utvecklingsstörda till sådana omsorger, medan en dylik rätt ännu inte tillkommer Övriga handikappgrupper. Särskilda statsbidragsvillkor bör inte heller föreskrivas för denna verksamhet. Med hänsyn till att det är angeläget att psykiskt utvecklingsstörda får del av arbetsvård, särskilt skyddad sysselsättning, bör man enligt departementschefens mening räkna med att landstingskommunerna kommer att bygga ut sådan verksamhet för de utvecklingsstörda. Han erinrar också om att bidragskungörelsen innehåller bara ett fåtal villkor av organisatorisk art. Således är det utan betydelse ur statsbidragssynpunkt om den skyddade sysselsättningen drivs av omsorgsstyrelsen eller annat landstingskommunalt organ. Här finns alltså möjlighet att ta hänsyn till de lokala förhållandena. Olika organisationsformer kan prövas. Vad som är viktigt, fortsätter departementschefen, är en nära samverkan mellan den offentliga arbetsförmedlingen, omsorgsstyrelsen och landstingskommunens allmänna arbetsvårdsorgan samt, i förekommande fall, primärkommunalt arbetsvårdsorgan, Att arbetsmarknadsstyrelsen när det gäller psykiskt utvecklingsstörda bör samråda med socialstyrelsen och vid behov med skolöverstyrelsen är också självklart. Slutligen framhåller departementschefen, att en kombination av skyddad sysselsättning och omsorger enligt lagen givetvis inte hindras av att den skyddade sysselsättningen inte finns upptagen i lagen.» Detta understryker utskottet i ett uttalande på s. 78. Det är möjligt att reservanterna finner det oklart, men det har väl inte utskottet funnit. Där sägs i det sista stycket före rubriken »Precisering av vårdbegreppet»: »Självfallet är det angeläget att landstingen bygger ut organisationen för den skyddade verksamheten och därvid beaktar de speciella problem som finns för de utvecklingsstörda. Omsorgsstyrelsen har här en viktig funktion att fylla. Genom att inte binda landstingen på det organisatoriska planet kan man underlätta för landstingen att nå den nära samverkan mellan olika organ, som departementschefen understrukit angelägenheten av. De synpunkter utskottet ovan anfört i fråga om skyddade verkstäder får inte uppfattas som om utskottet motsätter sig att omsorgsstyrelserna organiserar särskild skyddad verksamhet för utvecklingsstörda. Sådan verksamhet bör emellertid begränsas till fall där den inte lämpligen kan samordnas med motsvarande verksamhet för andra handikappgrupper. Framför allt torde detta bli aktuellt i fråga om verksamhet som bedrivs i anslutning till institutioner för utvecklingsstörda.» Jag tycker att det är så klart uttalat att det inte kan råda någon tvekan. Det enda som vi har delade meningar om är frågan: Skall det vara lagstiftad skyldighet eller skall det som hittills stå huvudmännen fritt att ordna efter behov och resurser?

Det går ju ut på att man skall sätta in omsorgerna så tidigt som möjligt och inrikta dem — både undervisningsmässigt och i övrigt — på att försöka komma så långt att de utvecklingsstörda kan inordnas i ett någorlunda normalt samhällsliv. Jag tycker att det är riktigt — optimistisk skall man vara. Det kommer inte att lyckas med alla, kanske inte ens med flertalet. Men medför inte kravet på att det skall vara speciellt skyddade verkstäder för de utvecklingsstörda en risk för att det blir isolering även för dem som skulle kunna försvara en plats på en skyddad verkstad i arbetsvårdsorganens regi?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

Herr talman! Herr förste vice talmannen Strand började med att säga att alla i utskottet, både majoriteten och reservanterna, ser ungefär lika på frågan om omsorgen. Vad som skiljer är vad vi skall skriva in i lagen, vad som skall vara skyldighet för huvudmannen eller — vi kan vända på det — rättighet för de utvecklingsstörda. Vad som skiljer är om de skyddade verkstäderna skall vara obligatoriska för de utvecklingsstörda, om vi skall skriva in denna omsorgsform i lagen eller inte. Vi vet och vi har hört att motiveringen för att vi inte skall göra det är att denna kategori handikappade inte skall få denna lilla förmån när andra grupper handikappade inte har den. Att vi reservanter är så angelägna på denna punkt får ses mot bakgrunden av att det finns så många arbetslösa bland de utvecklingsstörda just när de har lämnat särskolorna. Herr förste vice talmannen sade att jag kanske inte kunde bedöma om det var en stor eller liten favör att få denna rätt inskriven just för de utvecklingsstörda. Det är kanske sant. Men vare sig det är en stor favör eller en liten favör tycker jag ändå att vi skall börja med denna grupp och ge dessa människor denna favör, ge dem de skyddade verkstäderna. Jag motsätter mig inte det utan har stor förståelse för att vi så småningom skall ge även andra grupper denna favör. Men låt oss börja med de psykiskt utvecklingsstörda. Herr förste vice talmannen tror ju att landstingen skall ordna detta ändå. Det hoppas jag också att de skall göra. Jag blev litet betänksam. Jag hoppas att jag hörde fel när herr förste vice talmannen talade om de betydande kostnader som skulle uppstå. Om det skulle bli så stor skillnad och betydande kostnader om det blev inskrivet i lagen, måste det tyda på att man kan vara ängslig för att landstingen inte skall utföra detta. Som jag sade förut förstår jag inte varför man inte skulle skriva in alla skyldigheter för landstingen i lagen. Jag tycker att vi skulle göra det i hela ledet från förskolan och till de skyddade verkstäderna. Det får inte här i leden av omsorger finnas någon svag punkt när det gäller de utvecklingsstörda. Målet har vi väl alla gemensamt. Det är att vi skall få kvar så få som möjligt på sysselsättningshem m.m. De skall slussas över i skyddade verkstäder och så många som möjligt så småningom ut på den allmänna arbetsmarknaden.

Herr talman! Den röda tråden i herr förste vice talmannens anförande var att vi reservanter helt rör oss i dunkelhetens värld. Vi tänker dunkelt, vi skriver dunkelt och talar dunkelt. Jag tänker inte yttra mig om herr Strands förmåga att klargöra våra s.k. dunkla och felaktiga begrepp men vill säga att jag hade varit betydligt gladare om han anknutit till den röda tråd som ändå finns och som vi har glatt oss åt i utredningen, i propositionen och i utskottsutlåtandet rörande just den speciella omsorg man bör ägna denna särskilda grupp av handikappade. Då hade han kanske inte tryckt så mycket på risken för kostnader för huvudmän och framhållit att det finns så många andra som man måste sörja för. Nej, herr Strand, resonemanget att man inte skall lagfästa skyldigheten att ordna skyddade verkstäder för de utvecklingsstörda, eftersom en sådan rätt inte tillkommer övriga handikappgrupper, det håller inte, om man verkligen menar allvar med denna nya lag och står fast vid dess allmänna syfte. Som jag sade är den röda tråden genom betänkandet, propositionen och utskottets utlåtande att just de utvecklingsstördas speciella situation, vilken jag sökte klarlägga i mitt första anförande, gör att de är i behov av särskilda omsorger. Därför är det och förblir en inkonsekvens, om man inte tar med hela utvecklingskedjan från början. När man nu genom lagen ger rätt till arbetsterapi, yrkesträning och yrkesundervisning och på så sätt ger ökade möjligheter att nå högre funktionsnivå, varför skall man då plötsligt göra halt inför det viktiga steg som heter skyddad verkstad och som är nödvändigt, därom är vi alla överens? Gentemot herr Strand menar jag att genom att de utvecklingsstörda får egna skyddade verkstäder förhindras deras isolering i sysselsättningshem och vårdhem. Låt mig, herr Strand, göra en jämförelse! När det gäller boendeformen är vi överens om att man inte direkt kan slunga den utvecklingsstörde ut i samhället. Vi försöker i stället slussa ut honom i samhällets olika boendeformer. Ett viktigt led här är, som vi vet, inackorderingshemmet med större eller mindre grad av tillsyn. Det vore närmast oförsvarligt att låta en utvecklingsstörd bo direkt ute utan tillsyn. På samma sätt är det ofta oansvarigt att låta den utvecklingsstörde komma ut i arbetslivet utan ledet skyddad verkstad. Herr Strand gycklar en smula med oss motionärer i olika partier, när han talar om likheten i motionernas utformning. Jag kan hjälpa herr Strand genom att påstå att likheten måste bero på att motionerna är besläktade, och jag skall gärna hjälpa till med att fastställa faderskapet. Men det finns en annan sida av saken som man definitivt inte skämtar med. Den intressegrupp — herr Strand nämnde den — som visat ett sådant obändigt intresse och följt hela denna nya lags tillblivelse så intensivt, kan verkligen sägas vara ute i ett angeläget ärende. Föräldraföreningen för utvecklingsstörda barn har här verkat i linje med det utomordentligt värdefulla arbete man utfört och utför för de utvecklingsstördas och deras anförvanters bästa. Herr Strand säger mycket generöst att huvudmännen ju kan ordna skyddade verkstäder, i den mån det finns behov och resurser, och så tilläggger han försynt: »bara de vill underordna sig de relativt fåtaliga förpliktelser som gäller för statsbidrag». Förlåt mig, herr förste vice talman, men jag måste fråga: Vilka är bestämmelserna för statsbidrag? Jo, att arbetstagaren skall vara i stånd att utföra ett produktivt arbete, som ger avtalsenlig lön av sådan storlek att den skapar försörjningsmöjlighet och att platserna ställs till arbetsförmedlingens förfogande. Är herr Strand beredd att ändra på dessa bestämmelser?

Herr talman! Har vi inte redan differentierat samhällets omsorg om olika handikappade, och måste det inte vara på det sättet? Enligt min uppfattning är det verklighetsfrämmande att utgå ifrån att de utvecklingsstörda inte har en särställning bland de handikappade. En förstörd arm eller ett förstört ben kan ersättas men aldrig en mer eller mindre förstörd hjärna. Detta gör att denna grupp av handikappade blir försatt i en särställning och måste fordra andra omsorger än som tillkommer andra grupper. Vi har redan satt exempelvis de blinda i en särställning, och jag har aldrig i utskottet hört att herr Strand har opponerat sig emot det. För övrigt förvånar mig herr Strands inlägg — kanske mindre själva inlägget än tonfallet. Allt var väl ändå inte så utomordentligt bra som kammarens ledamöter kanske fick för sig av herr förste vice talmannens skildring av omhändertagandet av de utvecklingsstörda, som vi fick en viss inblick i under vår resa på västkusten. Åtskilligt av detta imponerade mycket åtminstone på mig, inte minst personalens försök att göra det bästa möjliga av ofta besvärliga förhållanden, men mycket gjorde också mig beklämd. Man kan ju alltid skylla på att det inom ramen för tillgängliga resurser inte kan göras mer. Men den omständigheten att de utvecklingsstörda var hänvisade till gamla uttjänta kaserner och där måste tillbringa hela sitt liv — hur trivsamt man än hade försökt göra det hela — berörde de flesta av oss som deltog i besöket mycket illa. Men att påpeka detta är kanske att anslå vad herr Strand betecknade som sentimentala tongångar, som han uppenbarligen tyckte mycket illa om. Jag anser inte att det är något att skämmas för att släppa fram känslorna någon gång i detta hus, så uppfyllt av klar och skär intellektualism. En grupp som vi fick föga, om ens någon kontakt med var föräldrarna. En del av dem sökte helt privat upp några av oss. De tyckte kanske inte att deras barn levde i den bästa av världar utan att en del ändå fattades. De påpekade att personalen trots alla ansträngningar inte räckte till. Jag uppsöktes av ett föräldrapar som hade en 15-årig son boende hemma vilken gick i en träningsklass. Han kom ofta hem alldeles blåslagen efter att på rasterna ha varit tillsammans med andra barn; vakthållningen var inte till fyllest. Jag kan inte påstå att jag tyckte att dessa föräldrar var särskilt kverulanta. Andra talade naturligtvis om att lokalerna hade sina brister och att undervisningen inte höll vad den lovade. Alla är ju överens om att om den här lagen till sina huvuddelar — det vill jag påminna om ännu en gång — går igenom, kommer detta naturligtvis att få sådana konsekvenser att omsorgerna om de utvecklingsstörda ökas över hela fältet.

Därför, herr talman, vidhåller jag mitt yrkande om bifall till de reservationer som är fogade till utlåtandet.
Herr talman! Dunkelheten består, det ligger fortfarande dimmor både över utskottsutlåtandet, propositionen och över diskussionen här. Jag har inte uttalat mig om kostnaderna i annan mån än att jag ansåg att fru Elvy Olsson använde ett underligt uttryck när hon sade att vi var rädda för att ge de utvecklingsstörda dessa små förmåner. Kostnaderna är antagligen inte så små, men jag sade samtidigt att om vi kommer överens om att åtgärderna är nödvändiga, skall kostnaderna också tas. Jag har inte tolkat det som står i propositionen om att det inte finns skyddade verkstäder för andra handikappade såsom ett av de starkaste motiven för att inte ordna detta för de utvecklingsstörda. Jag har förstått departe mentschefen så, att man inte kan ge förmåner till en grupp när det finns andra grupper i ungefär motsvarande situation som inte får sådana. Visst finns det utvecklingsstörda som har både ett fysiskt och ett psykiskt handikapp. I regel får de tas om hand på annat sätt än vid de skyddade verkstäderna. Jag har talat om sådana som kommit litet längre. Det finns andra handikappade som kan ha exakt lika stora svårigheter att dras med, och jag anser det svårt att göra någon skillnad mellan dessa olika grupper. Fru Hamrin-Thorell säger att de blinda har särskilda förmåner. Ja, men de har inte någon garanti för sysselsättning. De får invalidersättning utan prövning. Om de får invalidpension har de ett invalidtillägg, men de har ingen garanti för skyddad sysselsättning, och det är det frågan gäller nu. Herr Blomquist säger att jag gycklar med motionärerna. Det är inte så lätt att avgöra när man menar allvar och när man gycklar. Jag gycklade inte alls, jag tyckte själv att det var underligt att ett stort antal motionärer i sina olika motioner påpekade exakt samma brister i propositionen. Det skulle väl närmast kunna tolkas som om det förelåg olycksfall i arbetet i kanslihuset. Det är mera naturligt att motionerna är likartade om, som i detta fall, Riksförbundet för utvecklingsstörda står bakom. Jag betonade särskilt att jag inte tycker att det är något klandervärt i dess aktivitet. Jag tyckte tvärtom att den var ganska naturlig, och jag har fortfarande den uppfattningen. Även om det skulle ha funnits utrymme att gyckla med motionärerna har jag inte begagnat mig av det. Vad jag sagt skall inte uppfattas så, herr Blomquist. Herr Blomquist frågar om jag är beredd att ändra på bestämmelserna för statsbidrag. Om herr Blomquist tror att jag har några resurser i det avseendet, är det fortfarande något dunkelt i det hela. Det är inte jag som avgör dessa frågor. I den skrift som har utdelats här vill jag gärna för herr Blomquist påvisa ett par exempel. Både i Traryd och Malmö finns skyddade verkstäder — visserligen relativt små — som har statsbidrag. Beträffande Malmö står angivet att de som är anställda vid verkstaden där få en minimilön på fyra kronor om dagen. Det anges också att alla har förtidspension. Verksamheten kostar 4 000 kronor om året för var och en. Kommunen bidrar med 2000 kronor, och statsbidraget uppgår till 2 000 kronor. Till verkstaden i Traryd, som har ungefär samma karaktär, betalar kommunen 35000 kronor av kostnaderna och statsbidrag täcker resten. Arbetsmarknadsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, har när det gäller verkstaden i Malmö inte vägrat statsbidrag på grund av att verkstaden inte betalar avtalsenliga löner. Man kan alltså bedöma efter andra grunder om den anordnade sysselsättningen är meningsfylld. Jag tror nog att det finns möjligheter att utanordna statsbidrag, om den goda viljan finns. Fru Hamrin-Thorell tyckte inte om tongångarna i mitt anförande, även om hon ansåg att innehållet var relativt acceptabelt. Skulle man förarga sig över tongången, fick man säkerligen många gånger en sämre uppfattning av vad som sagts än vad talaren egentligen menat. Tongångarna går inte alltid i moll, och det är inte heller alltid motiverat att de så skall göra. Nog kan man få ge uttryck för känslor — det kan finnas plats för sådana även i det här huset. I detta sammanhang är jag emellertid inte så gripen, att jag skulle kunna göra det. Man behöver inte ta till de sentimentala tongångarna i en församling där man kan utgå ifrån att i varje fall de flesta känner till hur illa det är ställt för dem som råkat ut för handikapp. Jag håller gärna med om att det är dubbelt svårt att ha ett både fysiskt och psykiskt handikapp, vilket ofta är fallet för många.

Herr talman! Jag förstår, högt värderade herr ordförande i andra lagutskottet, att nu är det tid att sluta när också Lätzendimman sänkt sig över diskussionen. Låt mig dock göra några små kommentarer till herr förste vice talmannens senaste inlägg. Han säger fortfarande att man inte kan ta någon särskild hänsyn till dessa utvecklingsstörda. Varför kan man inte det? Herr Strand säger att det är svårt att göra någon skillnad mellan denna grupp av handikappade och andra grupper. Är det det? Finns där inte en väsentlig skillnad? Jag pekade på den i mitt första anförande. Dessa utvecklingsstörda kan definitivt inte föra sin egen talan. De är alltså på alla punkter i behov av omsorg. Det är inte alla andra handikappade. Jag tycker det räcker. Sedan hoppar vi över resonemanget om allvar och gyckel. Det kan vi föra i utskottet. Jag konstaterar och är glad över att vi har närmat oss varandra. Vi tycks vara ganska överens enligt vad jag förstår av herr Strands sista anförande. Den sista frågan som herr Strand ställde till mig skulle jag egentligen inte behöva replikera på, ty den är nästan för enkel för att komma från herr förste vice talmannen, nämligen: Tror herr Blomquist att jag — Axel Strand — har sådana resurser att jag kan ändra på statsbidragsbestämmelser? Jag föredrar att inte svara på den frågan. Beträffande Malmöfallet är det riktigt som herr Strand säger. Jag vet det, ty jag var där i fredags och fick då alla dessa uppgifter. Men jag vet också att det är olika bedömningar hos arbetsmarknadsstyrelsen i dessa frågor.
Herr talman! Jag vet inte om jag talar oklart — det måste jag väl ändå göra. Jag har i varje fall själv den uppfattningen att jag har markerat att beträffande de utvecklingsstörda som inte har kommit längre än att de måste låt OSS säga tas om hand på annat sätt, så är det redan sörjt för den saken i lagen. Omsorgerna stannar inte vid 21 eller 23 års ålder. De sträcker sig ju hela livet igenom, fick vi besked om när vi var ute på vår resa. Men i fråga om de utvecklingsstörda som har kommit så långt att de kan placeras på skyddad verkstad så tycker jag, att det är en ren förmån för dem att komma in på en skyddad verkstad som är inrättad även för andra kategorier. De som inte har kommit längre än att de måste tas om hand skall omsorgsstyrelsen sörja för. Jag har ett behov av att understryka det.

Herr talman! Debatten har ju varit lång, men det har talats om dimma och oklarhet, så det är väl bäst att fortsätta en liten stund till. Jag skulle här i stort sett helt vilja instämma i vad utskottets ordförande nyss har anfört. Jag skulle också vilja understryka, att det i allt väsentligt — det har sagts förut — råder enighet mellan majoritet och reservanter inom utskottet. Det är egentligen bara på en enda punkt som skiljaktiga meningar har gjort sig gällande på slutet, och det är om skyldighet för landsting att anordna skyddad verksamhet särskilt för utvecklingsstörda skall intagas i lagen eller inte. De motioner, på vilka reservanterna stöder sig, gick ju betydligt längre och ville att i lagen skulle intagas mer detaljerade föreskrifter för landstingens handlande i flera avseenden, vilket i hög grad skulle ha bundit utvecklingen och därmed i längden blivit till skada för verksamheten. Men inte heller förslaget att i lagen införa skyldighet för landsting att anordna skyddade verkstäder för denna kategori han dikappade är enligt min uppfattning till någon fördel. Jag skulle vilja kalla det en överdriven omsorg till mer skada än nytta för dem som man vill hjälpa. Begreppet skyddad verkstad eller skyddad sysselsättning finns för närvarande inte i någon lagtext. Om man inför ett sådant begrepp i lag, så blir det omedelbart erforderligt med en avgränsning och en sträng definition därav — vilket vi lyckligtvis ännu har sluppit, till fördel för praktisk arbetsvård. Flera av de verkstäder, som nu finns vid våra institutioner för handikappade, är mer avdelningar för sysselsättningsterapi än skyddade verkstäder i egentlig mening, ehuru de så kallas. även om statsbidragsbestämmelserna i enlighet med utskottets rekommendationer överses, blir det stelare med lagtext och ur praktisk synpunkt sämre än det f. n. är. Sedan tillkommer det viktiga, som såväl medicinalstyrelsen som arbetsmarknadsstyrelsen understrukit i sina remissvar, nämligen att arbetsvården för denna grupp handikappade helst bör i så stor utsträckning som möjligt integreras med den för övriga handikappgrupper. Arbetsmarknadsstyrelsen förordar att den skyddade sysselsättningen av psykiskt utvecklingsstörda helt integreras med landstingskommunernas allmänna arbetsvård. Verkstäderna bör alltså enligt styrelsens mening icke drivas av centralstyrelserna utan av allmänna arbetsvårdsorgan men naturligtvis i samarbete med centralstyrelserna då det gäller de utvecklingsstörda. Medicinalstyrelsen säger att rehabiliteringen i början främst är av medicinsk art men att den normalt successivt övergår till att bli alltmer av social karaktär. På detta senare stadium kommer arbetsvården in i bilden. Den är i princip avsedd för alla handikappade som behöver den, oavsett om handikappet är fysiskt eller psykiskt, och i det senare fallet oavsett om det är fråga om psykisk utvecklingsstörning eller ett handikapp av annan psykisk art. I juni i år hölls det ett symposium här i Stockholm med experter från hela världen inom den s.k. FUB-internationalen, och där hade man samma uppfattning. Jag kan därför inte förstå att FUB i Sverige går emot sina egna experter i denna fråga. Experterna säger uttryckligen att all segregation är olämplig och att man så långt man kan bör integrera bl.a. de skyddade verkstäderna för utvecklingsstörda med motsvarande anordningar för andra behövande. I dag har jag läst Kontakt nr 4 1967, men jag har inte funnit att den punkten har medtagits i dess referat. Om man däremot läser redogörelsen för symposiet, finner man experternas mening klart uttalad. Nyligen har jag också läst en artikel om »habilitering av psykiskt utvecklingsstörda» i Socialmedicinsk Tidskrift; där redovisas samma inställning. Självfallet bör man ta hänsyn till de speciella problem som finns för de utvecklingsstörda, när man bygger ut organisationen för de skyddade verkstäderna. Men principen om integration mellan olika handikappgrupper bör främst vara vägledande i den utsträckning som är möjlig. På en resa till Holland för en tid sedan fick vi se hur utomordentligt väl denna integrationsprincip fungerar i praktiken. På flera stora skyddade verkstäder var cirka 60 procent utvecklingsstörda. De utförde ett gott arbete, de trivdes gott, och man kunde ej heller finna att de farhågor som från visst håll yppats att de skulle ha utnyttjats av andra eller på annat sätt letts in i farligheter besannats av verkligheten. De stora verkstäderna visade detta klart, medan en verkstad för svårare handikapp visade upp en något avvikande bild. Jag tror att en orsak till att vi sett saken olika inom utskottet är, att reservanterna mest tänkt på de djupt utvecklingsstörda — en liten grupp — medan vi andra sett mer på de mått ligt —lindrigt störda, som är den stora gruppen. Vi tillämpar en indelning i fyra grupper — djupt, svårt, måttligt och lindrigt störda — och organisationen bör vara avsedd för alla dessa men främst för de sistnämnda båda stora grupperna, även om den antalsmässigt lilla gruppen gravt störda helt naturligt även bör få sin omsorg ordnad så rationellt som möjligt. Där blir det främst fråga om sysselsättningsterapi; vi är ju ense om att landstingen obligatoriskt skall ordna sådan, så det behöver vi inte diskutera. Däremot är jag helt överens med motionärerna om att statsbidragsbestämmelserna beträffande skyddade verkstäder bör överses, så att de inte verkar hämmande på en aktivering på det här området. Samma översyn bör göras av statsbidragsbestämmelserna beträffande särskolornas lärare. På dessa tvenne punkter har utskottet blivit enigt. I likhet med utskottets ordförande yrkar jag därför bifall till utskottets förslag på alla punkter. Ett bifall till reservation II skulle innebära att man på ett olyckligt sätt band landstingen i en praktisk organisationsfråga — särskilt olyckligt med tanke på den betydande utveckling som för närvarande sker på området. Det kan inte på minsta sätt vara till fördel för de utvecklingsstörda. Jag skulle vilja kalla det överdriven omsorg till skada på samma sätt som en del föräldrar till dessa utvecklingsstörda barn genom överdriven omsorg stundom kan åstadkomma mera ohägn än hägn. Reservation I visar, som jag ser det, bara en oberättigad misstro till landstingen. Annars saknar den helt mening. Reservation III är ju bara en följdreservation till reservation I. När vi nu åter pålägger landstingen en omfattande och kostnadskrävande uppgift, finns det ingen motivering för att genom alltför detaljerad och stelbent lagstiftning försvåra reformens genomförande och hindra en praktisk utveckling. En sådan misstro mot våra landsting beträffande deras sätt att sköta vad vi ålägger dem är helt oberättigad. Jag skulle vilja hemställa till reservanterna att den positiva inställning till dessa problem som de efterlyser även omfattade landstingen. Den röda tråden i propositionen och utskottsbetänkandet är att väl vårda de utvecklingsstörda och ge dem de bästa möjligheter till ett normalt liv. Det är det som vi allesammans strävar efter. Jag tycker bara att reservanterna är något opraktiska. Jag upprepar, herr talman, mitt yrkande om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tycker att statsrådet skall känna sig ganska varm om hjärtat, så många blommor som. har utdelats här från talarstolen. Jag skall be att få utdela ytterligare en. Jag tillhör nämligen de som med glädje har tagit del av denna proposition, nr 142. Jag tror att Kungl. Maj:ts förslag rörande omsorgen om de utvecklingsstörda innebär ett viktigt framsteg. Man skall då inte bara ta hänsyn till förslagen utan till de tankegångar och motiveringar som bär upp dem. Jag tror säkert att propositionen kommer att leda till betydande förbättringar och utsikter för de utvecklingsstörda att få bästa möjliga utbyte av tillvaron. På ett par punkter har jag och ett par ledamöter med mig väckt en motion i denna kammare och i andra kammaren, Åtminstone en av dessa punkter har här flera gånger varit föremål för diskussion. En huvudlinje i propositionen är strävandet efter integrering och normalisering av de utvecklingsstörda. Jag är helt med på att denna huvudtes skall ange rörelseriztningen i utvecklingen inom vårdgrenen. Propositionen gör emellertid på mig det bestämda intrycket att tyngden i dessa båda begrepp närmast ligger i den vinst som den kan komma att innebära organisatoriskt och ekonomiskt ur samhällets synvinkel. Jag vill inte förneka den saken, Jag är emellertid för min del inte lika övertygad om att utdelningen på sikt av den satsningen blir den som är meningen med det hela. Vad man menar med integrering och normalisering av de utvecklingsstörda måste ju rimligen gälla dem själva så långt det går. För en del går det nästan fullständigt, för andra aldrig. Den viktiga frågan är hur samhällets omsorgsanordningar för dessa handikappade skall byggas ut och utformas för att till det yttersta tillvarata förutsättningarna hos varje individ att göra det bästa möjliga av tillvaron. Det är en viss risk för bakslag, tror jag, om man driver dessa ambitioner för integration och normalisering alltför fort, går fram för snabbt och inte hela tiden tar med i bilden att det här rör sig om en särpräglad grupp. Och ett bakslag blir allvarligt inte bara för de enskilda det gäller utan också för samhället, eftersom det bärande kan komma att undanskymmas: de möjligheter som finns att genom fruktbärande samarbete i olika avseenden och på olika håll förverkliga den målsättning som vi ju allesammans är fullt överens om. Ett starkt krav från remissinstansernas sida är att man skall få en organisatorisk frihet i olika avseenden. Det kravet betonar departementschefen, och utskottet instämmer. Centralt innebär det att landstinget skall kunna till omsorgsstyrelse utse ett förvaltningsorgan som har även andra uppgifter. Den möjligheten har landstinget, men det är något som inte bör stimuleras. Jag tror inte att landstinget utser några förvaltningsorgan som inte har ett fullgott arbetsprogram. Blir arbetsprogrammet för stort, är rutin den enda möjligheten att hantera det hela. I långa stycken kommer då i varje fall de som skall ha det slutliga avgörandet — dvs. förtroendemännen, inte tjänstemännen — i det läget att de tvingas till en i viss mån rutinmässig handläggning av ärendena för att över huvud taget kunna manövrera dessa uppgifter tillsammans med andra förvaltningsuppgifter, som de har sig ålagda. Utskottet säger att ledamotskap i en omsorgsstyrelse säkerligen blir arbetskrävande, Utskottet skulle kunna få en kör av instämmanden i det uttalandet, och jag hoppas livligt att man i landstingen mera tar fasta på dessa formuleringar än på det tillägg som utskottet gör, att det inte motsätter sig en annan ordning. Jag är efter rätt många år i landsting och med den kännedom jag har om centraliseringsintresset ganska övertygad om att det skulle vara en olycklig utveckling att lägga över dessa betydelsefulla uppgifter på organ som också har annat att syssla med. Genom riksdagens beslut 1963 överfördes § 4-fallen inom vården av efterblivna till landstingens ansvarsområde, En mycket besvärande uppspaltning av ansvaret, som kom dessa fall att »ramla mellan två stolar», undanröjdes därmed. Nu är det enligt min mening risk för att vi får en ny ansvarssplittring, som berör inte bara en liten grupp utan många. I propositionen understryks visserligen på flera ställen att landstingen som huvudmän skall ha grundansvaret för de utvecklingsstörda enligt lagen. Men samtidigt tillmötesgår departementschefen ivrarna för de fria organisationsformerna genom att dels öppna och dels vidga möjligheterna att på andra organ i samhället — landstingskommunala eller primärkommunala — delegera över uppgifter som berör de utvecklingsstörda. Exempelvis skall den möjlighet, som redan nu finns, att överföra ledningen av externatskola till lokal skolstyrelse även komma att gälla internatskola. Genom att avvisa önskemålet om en lagfäst regel när det gäller de skyddade verkstäderna lämnar departementschefen öppet vem som skall driva dessa verkstäder, och lagens § 6 öppnar möjlighet att på allmän sjukvårdsstyrelse överföra ledningen av specialsjukhusen. Jag får bekänna att jag har svårt att riktigt förstå hur detta ansvarssystem egentligen skall fungera i praktiken. Hur skall det vara möjligt att upprätthålla landstingens planeringsoch grundansvar om man lägger över verkställighetsansvaret på helt andra myndigheter? Det är enligt mitt förmenande en fåvitsk tanke att på ett organ som man kopplar fritt från den löpande verksamheten lägga ett planeringsansvar och tro att man på det viset får en effektivare organisation. Ett sådant uppdelat ansvarstagande måste såvitt jag förstår leda till många irriterande och svårbemästrade situationer och kompetenstvister. Departementschefen säger att vården av de psykiskt utvecklingsstörda med nu gällande lagstiftning har skötts på ett förtjänstfullt sätt av landstingen. Det tror jag är fullt riktigt, även om skönhetsfläckar finns när det gäller barnen; det konstaterade i varje fall barnanstaltsutredningen när vi tittade på dessa saker. Men i det stora hela är det ett aktningsvärt arbete som har utförts på detta vårdområde i våra län. Stora framsteg har kunnat noteras, och det beror enligt min mening på det förhållandet, att vi inom denna vårdgren har haft en organisation, som har hållit ihop alla psykiskt utvecklingsstörda från barndomen och hela vägen till ålderdomen. Ansvaret härför har legat på en myndighet. Det finns i länen en kader av mäninskor som genom praktiskt arbete har vunnit de insikter och de erfarenheter som så innerligt väl behövs för att handha de förvaltningsbestyr som ligger i att ta hand om dessa i så hög grad hjälplösa människor. I utredningen, som propositionen bygger på och där det fanns såväl expertis som folk med lång praktisk erfarenhet på vårdområdet, rådde den enhälliga meningen att ledningen av denna landstingskommunala verksamhet borde ligga kvar i omsorgsstyrelsen. Med den ordningen är ju också de närmast berörda, nämligen föräldrarna, tillfredsställda. Detta enligt min mening utmärkta system — sammanhållningen av alla utvecklingsstörda under en förvaltningsmyndighet med ett enhetligt ansvar för alla — är man i färd att bryta ned genom att spalta upp ansvaret för deluppgifter på olika händer, För min del är jag övertygad om att detta är olyckligt. Dessa handikappade behöver en myndighet som kan följa dem hela vägen, smidigt koppla på de åtgärder som behövs, förbereda andra osv. Detta innebär inte att vi inte skall utnyttja och tillvarata alla tänkbara möjligheter till konkret praktiskt driftsamarbete där så är lämpligt, i fråga om lokaler, utrustning och allt möjligt annat som kan komma i fråga. Vi har nu fått ett fint reformförslag. Det gäller att föra ut det i praktiken. Samtidigt som våra allmänna skolmyndigheter har jättelika uppgifter när det gäller att förverkliga den givna målsättningen för skolan och nya ambitioner ständigt ställer nya krav vill man lägga över på dem ledningen av särskolan. Samtidigt som arbetsvårdsmyndigheterna har växande svårigheter och växande uppgifter att ta hand om vill man på dem i stigande grad lägga över omsorgen och ansvaret för att skyddade platser för sysselsättning kommer till stånd som också tillgodoser den grupp det nu är fråga om. På sjukvårdssidan är det precis samma sak: fullt med arbetsuppgifter, men vi tillskapar också på det området nya uppgifter fastän man där rimligtvis inte kan ha den träning och insikt som behövs på detta speciella område. Denna uppdelning mellan den teoretiska undervisningen och träningsskolan innebär också att vi på nytt inför ett slags kategoriklyvning inom själva skolan för dessa barn. Vi får ett slags bättre särskolebarn och ett slags litet sämre. Med stor förtjusning noterade man på sin tid att begreppen bildbara och obildbara föll bort, men vi får dem tillbaka i annan klädedräkt. Det är trist, tycker jag. Det finns hos remissinstanserna många meningar om hur denna organisation skall vara och vilka som skall ansvara för vad. Endast de som sitter i toppen för denna verksamhet inom medicinalstyrelsen och de som arbetar praktiskt på fältet — åtminstone de allra flesta, har jag kunnat konstatera — har en mening, nämligen att man bör bibehålla enhetsansvaret hos omsorgsstyrelsen, vilket för mig verkar tryggare. De ökade möjligheter för denna delegation som nu föreslås leder nästan fram till frågan om man är ute för att så småningom helt och hållet göra om omsorgsstyrelsen, att ersätta den mednågonting annat.

I stället för en person med chefsansvar vill man i skolöverstyrelsen ha en eller annan konsulttjänst med = 6-årsförordnande. Det är inte underligt, tycker jag, att det råder oro på föräldrahåll inför vad som här sker. Låt mig, herr talman, litet närmare gå in på den andra punkten i vår diskussion, som har berörts av alla de övriga talarna. Det gäller de skyddade verkstäderna. I hela den internationella debatten på detta område anses att de skyddade verkstäderna utgör en huvudfaktor i den aktiviseringsverksamhet som är nödvändig. Detta framgick klart och tydligt under den stora internationella kongress som hölls nyligen. Departementschefen har ju i princip samma uppfattning. Han följer bara inte upp den i lagtexten — annat än då det gäller de mera på terapi inriktade sysselsättningshemmen. Jag kan inte annat än beklaga att departementschefen har frångått utredningens för slag på den punkt i kedjan av åtgärder som mänskligt sett är känsligast. Med hänsyn till de utvecklingsstördas alldeles speciella underläge hade det varit utomordentligt värdefullt att här följa utredningens förslag. Utredningen var ju enig om att föreslå att det skulle vara ett obligatorium och att statsbidrag till dessa verkstäder skulle utgå i fortsättningen utan villkor att de skulle stå till arbetsförmedlingens förfogande. Jag har svårt att acceptera det motiv som departementschefen anför och som har diskuterats här förut, att man inte för en grupp handikappade skall införa en rättighet som andra saknar. Jag tycker att det är en negativ ståndpunkt, och jag finner den också inkonsekvent, eftersom lagen upptar en hel mängd andra anordningar som det inte finns någon motsvarighet till för andra handikappgrupper. Man får ta ett steg i taget på reformernas långa väg. Det har vi fått göra många gånger, och jag tycker att det kan vara befogat även här. Naturligtvis har jag den uppfattningen att alla andra handikappade också bör ha möjlighet att komma i åtnjutande av sådana platser. Men det ligger på ett annat plan. De har möjligheter till kommunikation med normala människor på ett annat sätt än denna särpräglade grupp har. Därför tror jag att en lagstiftning för denna grupp inte hade missuppfattats, utan man hade accepterat den som rättvis och riktig. De andra handikappade grupperna bör kunna komma in på de normala skyddade verkstäderna. Men visar det sig att de blir utslagna i konkurrensen även där, är åtminstone jag beredd på att man får vidta speciella anordningar även för dem, Jag tycker nämligen att rätten till ett meningsfullt arbete måste vara en mänsklig rättighet även för de handikappade — för handikappade av alla slag. Om den saken bryter sig inte heller meningarna, såvitt jag förstår. Åsiktsmotsättningen ligger däri att departementschefen har avstått från att lagfästa landstingens skyldighet. Departementschefen menar att det i alla fall händer en hel del, ty det är ju så angeläget. Jag kan omöjligen förstå utskottets uttalande på sidan 78 överst. Där läser jag: »Om huvudmännen åläggs att ordna verkstäder för skyddad sysselsättning, innebär detta att omsorgsstyrelserna kommer att driva en verksamhet på området som visserligen är speciellt avpassad för de utvecklingsstörda men som i princip skils från annan skyddad verksamhet.» Jag skulle vilja fråga: Vad är det som är centralt i det här sammanhanget? Man får väl anta att den speciella, för dem det gäller anpassade verksamheten bygger på erfarenheter och insikter om vad som är bäst för de grupperna. Dessa erfarenheter borde enligt mitt ringa förstånd vara utslagsgivande, Det har ju förresten inte något med lagbestämmelsen att göra. Men det är något som utskottet anser mindre viktigt än att slå vakt om en från visst håll förfäktad princip att alla skyddade verkstäder bör hållas ihop. Jag förstår inte och kan inte riktigt vara med på den där skrivningen. Det finns väl heller inte någonting alls som säger att inte en omsorgsstyrelse — med laglig skyldighet eller inte — kan förlägga en särskild skyddad verkstad i anslutning till en annan dylik verksamhet under arbetsvårdens organisation. Att de placerade skulle bli mer isolerade om den ena eller andra driver anordningen har jag mycket svårt att förstå. Inte ens de människor som är intagna på institutioner är helt och hållet avskärmade från andra människor, och de som arbetar på skyddade verkstäder löper inte den risken. Skulle så vara fallet, är det fel, men då ligger felet på något annat ställe och bör rättas till. Enligt centrala rehabiliteringsberedningens promemoria 1962 och betänkande 1964 är den skyddade sysselsättningen starkt underdimensionerad. Det sade också arbetsmarknadsstyrelsen i sitt betänkande 1965. Där står att stora grupper av arbetshindrade, däribland psykiskt utvecklingsstörda, väntar på effektiva rehabiliteringsoch arbetsvårdsresurser. Såvitt jag förstår har emellertid detta tryck på arbetsvårdens resurser inte minskat. Det motsatta är väl närmast förhållandet. Trycket på dessa platstillgångar innebär enligt min mening en risk för att de psykiskt utvecklingsstörda som den minst räntabla gruppen kommer att trängas åt sidan helt enkelt därför att de inte representerar något reellt arbetskraftstillskott eller ett mindre sådant. De kommer att trängas åt sidan i konkurrensen. Garantin för dem för att det skall bli sådana här platser ligger just i att det finns en lagparagraf som slår fast att arbetsträningsresurser skall finnas till deras förfogande. Herr talman! Detta är de synpunkter som har föresvävat mig vid avfattandet av denna motion, och jag kan rimligen inte ställa mig bakom utskottets utlåtande. Emellertid har jag läst motionerna, och jag finner att i deras klämmar upptas en del yrkanden som inte återfinnes i min motion. Jag anser mig följaktligen inte heller kunna rösta på reservation II, men jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionsparet 1: 876 och II: 1085.

Herr talman! När vi inom tredje avdelningen i statsutskottet gjorde en resa till Rotterdam i Holland, besökte vi där flera skyddade verkstäder. Vi fann då att de var organiserade på olika sätt. Det var de stora verkstäderna jag mest tänkte på, då jag nyss talade, och där sysselsattes många hundra handikappade. Där sysselsattes blinda, rörelsehämmade och utvecklingsstörda och andra samtidigt, de bedrev ett alldeles utomordentligt gott samarbete, det hela gick mycket bra. Det fanns också andra typer av verkstäder.

Det rådde alltså olika förhållanden. Härmed anhålles på grund av sjukdom om ledighet från riksdagsarbetet tills vidare. Läkarintyg kommer att översändas snarast.